Då vi åtskildes i våras var vi medvetna om att Georg Pettersson i Visby på grund av vacklande hälsa ämnade dra sig tillbaka från riksdagsarbetet. Strax före midsommar kom budet att han gått bort. Georg Pettersson tog alltsedan sin tidiga ungdom livlig del i allmänna värv. Hans arbete som socialvårdsassistent och skyddskonsulent gav honom en rik erfarenhet av sociala problem, och han ägnade stort intresse åt sådana frågor inom de många samhällsorgan där hans krafter togs i anspråk. Under en följd av år var han stadsfullmäktigeordförande och vice ordförande i landstinget. Bland Georg Petterssons insatser på det kommunala planet kan nämnas att uppbyggnaden av arbetsvården på Gotland till stor del var hans verk. Georg Pettersson invaldes i riksdagen år 1947. Där kom han efter hand att alltmer inrikta sig på konstitutionella och utrikespolitiska frågor. Han var verksam i konstitutionsutskottet från år 1949 och i utrikesutskottet från år 1955. Som ordförande i konstitutionsutskottet, ledamot av grundlagberedningen och ledamot av 1965 och 1969 års organisationsutredningar kom han att få en central ställning i arbetet med övergången till enkammarsystemet och de i samband därmed företagna reformerna av riksdagsarbetet. Vi minns Georg Pettersson som en lågmäld och vänlig man men samtidigt en man som tog oerhört allvarligt på de många och betydelsefulla uppgifter som anförtroddes honom. Hans insatser präglades av villighet och förmåga att ta ansvar och av ett starkt socialt patos. Vi lyser frid över hans minne.

den 15 december.

14.00. Då besvaras frågor som inlämnas senast kl. 12.00 fredagen den 20 oktober. Kammarens första arbetsplenum hålls onsdagen den 25 oktober kl. 10.00 En allmänpolitisk debatt anordnas onsdagen den 8 november kl. 10.00 med eventuell fortsättning torsdagen den 9 och fredagen den 10 november, båda dagarna med början kl. 10.00. Vid torsdagens och fredagens sammanträden kan också utskottsbetänkanden upptas till avgörande. Även om den allmänpolitiska debatten avslutas i sådan tid, att en del utskottsbetänkanden hinner slutbehandlas torsdagen den 9 november blir det sannolikt nödvändigt att anordna arbetsplenum fredagen den 10 november.

Särskilda meddelanden har utarbetats angående riksdagens arbete m.m., riksdagens utrikeskontakter och riksdagens skoltjänst.

Herr talman! 1971 var ett dåligt år i ekonomin. Landets samlade tillgångar ökade bara med 0,3 procent —'en knapp tiondel av genomsnittet för OECD-länderna. Industriinvesteringarna ökade inte alls — om man bortser från de i och för sig positiva miljöinvesteringarna. Arbetslös heten var rekordhög, med mer än dubbelt så stort antal arbetslösa andra Nr 98 halvåret 1971 som andra halvåret 1970. Trots detta vägrade regeringen Tisdagen den att sätta in kraftfulla generella stimulansåtgärder för att få fart på 17 oktober 1972 ekonomin och öka sysselsättningen. MM 1972 skulle bli ett år med högkonjunktur, menade man. Och då var det olämpligt att öka köpkraften i ekonomin. Men regeringens bedömning var felaktig. Arbetslösheten har varje månad under 1972 varit högre än motsvarande månad 1971. Den uppgång i ekonomin och sysselsättningen som man i våras räknade med skulle komma andra halvåret i år tycks ha bromsats upp, även om läget varierar mellan olika branscher och sektorer. Arbetskraftsundersökningen för september visar på ett större antal arbetslösa än under någon månad 1971. Särskilt för ungdomar, kvinnor och tjänstemän är utvecklingen mycket bekymmersam. 46 000 ungdomar i åldrarna 16—24 år var enligt senaste arbetskraftsundersökningen arbetslösa i september. Personalchefer, studievägledare och andra som kommer i kontakt med dessa ungdomar noterar en betydande villrådighet och pessimism inför framtiden. I socialnämndernas väntrum kan man i dag se mängder av arbetslösa ungdomar, som kanske blir märkta för livet av sina erfarenheter. Den offentliga sektorns minskade expansion — delvis en följd av den svaga ökningen av skatteunderlaget — och nedgången i byggandet ger utrymme för industriexpansion och gör det än mer angeläget med mer av nyföretagande och nya satsningar. Men viljan och förmågan att tillräckligt mycket öka investeringarna saknas. Avkastningen på en investering är även i framgångsrika företag ofta lägre än vanlig bankränta. Företagen kämpar en besvärlig kamp med stigande kostnader. Osäkerheten inför framtiden — inte minst osäkerheten om regeringens näringspolitiska avsikter — är betydande. De investeringar som företas är i stor utsträckning till mera för att klara kommande kostnadsökningar än för att expandera och sysselsätta fler människor. För denna utveckling har regeringens ekonomiska politik ett betydande ansvar. Som LO:s utredningsavdelning konstaterar i en nyligen publicerad ekonomisk översikt ”verkar det som om vi skulle tvingas konstatera att den svenska ekonomin för andra året i följd bragts ganska nära fullständig stagnation”. Regeringens oförmåga att klara den ekonomiska politiken har drabbat många enskilda människor hårt i form av arbetslöshet, minskad konsumtionsförmåga och minskat utrymme för offentliga insatser. Genom överuttag i preliminärskattetabellerna har staten tvångslånat unge en och en halv miljard kronor av skattebetalarna i ett läge där köpkraften varit alltför svag. Det rör sig inte bara om dåligt handlag med konjunkturpolitiken. Det å en fråga om mera djupgående brister i regeringens ekonomiska är ock politik och om näringspolitikens inriktning. Sysselsättningen inom industrin ligger nu ca 5 å 6 procent lägre än i mitten av 1970, ungefär motsvarande 50 000 personer. Vi har inte i Sverige under de senaste åren haft en ekonomisk politik för att skapa jobb. Den utslagning av svaga företag som politiken syftat till har lyckats. De arbetsmarknadspolitiska insatserna har varit och är betydande. Men det sista och avgörande steget 13 — att skapa nya jobb på öppna marknaden — har misslyckats. Nyföretagandet, mätt både i sysselsättning och antal arbetsställen, har drastiskt sjunkit sedan mitten på 1960-talet. Cirka var sjätte anställd inom verkstadsindustrin arbetar i förlustföretag. De betydelsefulla arbetsmarknadspolitiska insatserna får full effekt först om de understöds av en ekonomisk politik som ger nya jobb. Den första försvarslinjen mot arbetslöshet måste gå i företagen själva. Staten måste underlätta för näringslivet att investera, bygga ut och skapa jobb. Bara lönsamma företag ger rejäl trygghet för de anställda, kan betala goda löner och har resurser att radikalt förbättra sin arbetsmiljö. Den kapitalbildning som sker i lönsamma företag kan också komma de anställda till del genom ett system med andel för de anställda i företagets långsiktiga sparande. ”Den arbetslöshet vi har i dag skulle snabbt upplösas om vi fick snurr på ekonomin igen”, konstaterar LO:s utredningschef i en intervju nyligen och fortsätter: ”Det är ganska likgiltigt om lönsamheten sjunkit tidigare eller inte — saken är helt enkelt den att den nu måste bli sådan att vi får den tillväxt vi eftersträvar.” Det är inte bara fråga om att klara ett besvärligt konjunkturläge. Det är minst lika mycket fråga om att i ett längre perspektiv höja sysselsättningsnivån, som tenderat att sjunka oavsett konjunkturer under det senaste decenniet. Det är också fråga om att få fart på ekonomin och nyföretagandet så att vi får nya resurser att använda för människors bästa. Det finns anledning att se dystert på sysselsättningsläget det närmaste halvåret. Även om en snabb ekonomisk uppgång skulle komma, ökar nu arbetslösheten under vintermånaderna från en hög nivå. Företagen har stora lager och dåligt kapacitetsutnyttjande. Det tar därför tid innan en ekonomisk uppgång får ordentligt genomslag i sysselsättningen. Den dåliga investeringsviljan är inte enbart en konjunkturfråga. Dämpningen av den offentliga sektorns tillväxt liksom av byggnadsverksamheten är heller inte enbart konjunkturbetingad. Flertalet av de många ungdomar som i dag går arbetslösa är utbildade för andra yrkesområden än de som närmast kan förväntas öka sin efterfrågan på arbetskraft. Jag har i annat sammanhang presenterat och närmare utvecklat fem punkter utöver vad som redan vidtagits för att motverka ungdomsarbetslösheten: 1. Höj inte löneskatten. Inför allmän sys Förstärk och förbättra arbetsförmedlingarna. Skapa fler praktikplatser — inte minst inom den offentliga sektorn . Stärk kontakten mellan utbildning och förvärvsarbete. Det är orimligt att fördubbla skatten på arbete mitt i en vinter med rekordhög arbetslöshet. Riksdagens beslut från i våras har redan fått negativa verkningar genom att dämpa företagens benägenhet att nyanställa. Det behövs nu en politik som skapar jobb — inte straffbeskattar jobb. Andra konkreta åtgärder för att klara arbetslösheten i vinter behöver också vidtas, och till dem återkommer vi från folkpartiets sida. Men det centrala just nu för att skapa trygghet i jobbe att regeringen går in för en politik som ger större lönsamhet och därmed fart i ekonomin. Då kan en ny tro på framtiden skapas också hos de tusentals Nr 98 ansvariga i mindre och medelstora företag som genom beslut om nya Tisdagen den satsningar skulle kunna ge jobb på den öppna marknaden. 17 oktober 1972 Under hänvisning till vad som nu anförts hemställer jag om kamma=——— V rens tillstånd att till herr statsministern få ställa följande frågor: 1. Anser statsministern att man kan for heten i svenskt näringsliv utan att det får svåra skadeverkningar för de ta att pressa ner lönsam anställda? Om inte, vilka stimulansåtgärder avser regeringen att sätta in för att öka näringslivets vilja och förmåga till nya investeringar som ger fler jobb på öppna marknaden? 2. Är statsministern — utöver redan vidtagna åtgärder och som ett särskilt inslag i kampen mot arbetslösheten — beredd att pröva de i interpellationen redovisade åtgärderna för att minska ungdomsarbetslösheten?

Herr talman! Den bristande balansen i den svenska samhällsekonomin har under de senaste åren blivit alltmer påtaglig. Under 1971 stannade bruttonationalproduktens tillväxt vid 0,3 procent och större delen därav var att hänföra till den offentliga sektorns expansion. Även under innevarande år beräknas ökningen bli obetydlig. Vår ekonomi har stagnerat. Under 1971 minskade den privata konsumtionen i förhållande till 1970. Trots nominella löneökningar har för betydande grupper inkomstökningen efter skatt icke varit tillräcklig för att kompensera de stigande priserna. rad nivå. Detta har icke tidigare skett sedan början av 1950-talet. Även investeringsutvecklingen har i stort sett stannat upp. De investeringar som skett har framför allt syftat till att åstadkomma rationaliseringar för att nedbringa lönekostnaderna. På lång sikt kapacitetshöjande offensiva insatser i nya maskiner, anläggningar och ny produktion har nästan helt uteblivit, därför att de intäkter dessa beräknas ge i allt högre grad inte svarar mot kostnaderna. Antalet konkurser har markant ökat framför allt efter 1970 års ”idiotstopp” på kreditmarknaden. Nyföretagandet har gått ner. Dessa fakta ligger bakom det starkt sjunkande antalet industriarbeten och den höga arbetslösheten samt de välfärdsförluster för hela samhället som därmed uppkommit. Våra sysselsättningsoch balansproblem har icke sin grund i den internationella konjunkturutvecklingen. Det är den ekonomiska politik som regeringen bedrivit framför allt under de senaste åren som orsakat den nära nog fullständiga stagnationen i ekonomin. Mot bakgrunden av den här skisserade utvecklingen framstår riksda 15 gens beslut i våras att fördubbla löneskatten som utomordentligt betänkligt. Därmed utgör löneskatten en börda på näringslivet som storleksmässigt motsvarar hela dess nettoresultat efter skatt. Det är ägnat att ytterligare begränsa företagsamhetens redan förut dåliga balans mellan inkomster och utgifter och tillgången på lönsamma investeringsobjekt. Ytterst drabbar skattehöjningen vårt lands möjligheter att sysselsätta människor. Den balansrubbning i den svenska samhällsekonomin som nu kommit till uttryck torde i stor utsträckning bli bestående, även om en konjunkturvändning jälvfallet måste få positiva konsekvenser. Om inga åtgärder vidtas består den höga kostnadsbelastningen på den svenska företagsamheten, liksom också den otillräckliga lönsamheten. Svår heterna att genom expansiva investeringar kapa produktionskapacitet och sysselsättningsmöjligheter kvarstår. Den i förhållande till omvärlden höga allmänna skattebelastningen är även den ägnad att driva upp kostnadsläget och att begränsa tillflödet av den kvalificerade arbetskraft som trots den höga arbetslösheten i dag inte står till förfogande inom många viktiga industrisektorer. Kostnaderna och skatterna påverkar vidare den för innovationerna nödvändiga forskningen. Följdriktigt har antalet forskningstimmar inom industrin mot slutet av 1960-talet väsentligen nedgått. I denna situation är allt flera ekonomer överens om att en omläggning av den ekonomiska politiken är nödvändig för att vända den negativa trend i 1970-talets utveckling som alla tecken nu pekar på. Ju längre man dröjer att angripa de kristendenser som börjat göra sig alltmer gällande, desto svårare blir det att med bevarad rörelsefrihet och bibehållet demokratiskt marknadssystem komma till rätta med dem. Det oerhörda slöseri med resurser som det innebär att icke utnyttja ett lands fulla kapacitet, att ha en hög arbetslöshet och att inte i sysselsättningsskapande syfte bygga ut de produktiva resurserna måste bekämpas. Stagnationspolitiken måste ersättas av en positiv stimulans och tillväxtpolitik. Det måste bli fråga om åtgärder på både lång och kort sikt. De långsiktiga måste bygga på en i verklig mening aktiv närings politik och ett reformerat skattesystem, som utnyttjar alla de latenta förutsättningar för nya initiativ och nya satsningar som finns inom svensk företagsamhet och som återger alla de hundratusentals enheter som det här är fråga om stora, medelstora och små företag — framtidstro och tillförsikt. På kort sikt måste den nuvarande höga arbetslösheten angripas förutom med arbetsmarknadspolitiska medel genom generellt verkande åtgärder ägnade att bringa ner näringslivets kostnadsbörda, öka lönsamheten och höja självfinansieringsgraden.

Herr talman! Den 1 juli 1971 infördes det statliga aktivitetsstödet till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet. Detta stöd ersatte det tidigare fritidsgruppsbidraget. Enligt propositionen och riksdagens beslut i ärendet var målsättningen att 10 kronor per sammankomst skulle utgå i statligt stöd. För ändamålet har för föregående och innevarande budgetår anvisats ett reservationsanslag om 17,5 miljoner kronor, fördelade på 13 miljoner till idrottsorganisationerna och 4,5 miljoner till övriga ungdomsorganisationer. Den konstruktion stödet fick innebär och det var riksdag och regering medvetna om att det inte kan utgå med 10 kronor per sammankomst om aktiviteterna väsentligt ökade i omfattning. Från bl.a. centerpartiet varnades för detta, liksom vi kritiserade att stödets konstruktion innebar att idrottsorganisationerna skulle bli missgynnade Vid ärendets behandling i utskottet reserverade sig centerns representanter för att anslaget skulle uppföras som ett förslagsanslag De farhågor som framfördes blev till fullo bestyrkta. Enligt Riksidrottsförbundets redovisning för år 1971/72 kan endast kronor 6:22 betalas ut per sammankomst. Till övriga ungdomsorganisationer utbetalas för samma tid kronor 9:56 per sammankomst. 1972 års riksdag har anslutit sig till kulturutskottets betänkande nr 8, där det sägs att en översyn av aktivitetsstödet bör göras med syfte att målsättning och det praktiska utfallet skall överensstämma. I betänkandet återupprepas också kravet att ingen organisation bör få ett i förhållande till tidigare försämrat stöd. Om så skulle bli fallet pekar man på möjligheten att anvisa ytterligare medel på tilläggsstat. Det faktiska utfallet för aktivitetsstödet under innevarande budgetår blir som nyss påpekats väsentligt lägre än den ursprungliga målsättningen För främst idrottsrörelsen innebär detta stora problem. I värsta fall kan resultatet av aktivitetsstödet bli att ungdomsorganisationerna och idrottsrörelsen tvingas minska sin verksamhet för att klara ekonomin. En sådan utveckling vore olycklig från många synpunkter — inte minst sociala. Med hänvisning till det anförda anhåller jag om kammarens tillstånd att till statsrådet fru Odhnoff framställa följande frågor: Är statsrådet beredd att föreslå en höjning av anslaget till Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet? Anser statsrådet — med hänsyn till utfallet — bidraget fortfarande vara aktivitetsbefrämjande?

Herr talman! Nya oljefyndigheter inom det egentliga Nordsjöområdet resulterar i att allt större arealer av kontinentalsockeln exploateras och allt flera borrtorn växer upp. Utöver att yrkesfisket försvåras ökas härmed givetvis riskerna för att olyckor skall inträffa och stora mängder olja ”komma lös”. Det kan kanske tyckas som om den därmed nödvändiga oljeskydds beredskapen skulle vara en angelägenhet enbart för de exploaterande länderna, men så är ju inte fallet. Vid en oljekatastrof av större omfattning i Nordsjön måste man tyvärr räkna med att också den svenska västkusten kommer i farozonen. Det måste därför vara en angelägenhet av hög grad för oss i vårt land att känna till och verka för en effektiv katastrofberedskap på detta område Med hänvisning till dessa synpunkter anhåller jag om kammarens tillstånd att till herr kommunikationsministern ställa följande frågor: a) Vilken beredskap finns för närvarande uppbyggd av de olj terande länderna för snabbt ingrepp, om en allvarlig olycka skulle inträffa? b) Om denna beredskap enligt svenska regeringens bedömande är bri syfte att skydda den svenska västkusten mot oljekatastrofer? fällig är herr statsrådet då beredd att ta initiativ till ett samarbete i

Herr talman! Utanför den skånska kusten norr om Helsingborg pågår en omfattande upphämtning av sten från havsbottnen. Ett byggföretag har erhållit tillstånd att där ta upp 75 000 m?3 sten fram till 1974. Varken Höganäs kommun eller ortsbefolkningen längs kusten har getts tillfälle att yttra sig innan tillstånd till exploateringen lämnats. Vissa allvarliga konsekvenser av stenfisket är redan uppenbara och andra kan komma i dagen senare. Det har bl.a. observerats att strömmarna tar nya banor, att sandbankar flyttar sig och att strandlinjer ändrar sig. Naturliga vågbrytare förstörs, vilket medför högre vågor som i sin tur orsakar påverkan på stranden. Fiskare och ortsbefolkning har blivit varse att fisket försämrats och att bottengarn förstörs i en helt annan utsträckning än tidigare. Upphämtningen av sten innebär ett ingrepp i naturen vars konsekvenser inte har varit tillräckligt kända när tillstånd getts. Geologiska, biologiska och andra konsekvenser av stenhämtning på havsbotten borde klarläggas innan ytterligare exploatering medges. Med hänvisning till det anförda anhålles om kammarens tillstånd att till herr jordbruksministern få ställa följande frågor: 1. Är statsrådet beredd medverka till att kommuner och ortsbefolkning som berörs av stenhämtning ur havet ges tillfälle att yttra sig innan tillstånd lämnas? 2. Anser statsrådet att geologisk, biologisk och annan berörd expertis bör göra undersökningar av konsekvenserna av stenhämtning ur havet? 3. Vill statsrådet medverka till att tillståndet att hämta sten ur havet utanför kusten Höganäs—Helsingborg indrages, så att ännu större -” skadeverkningar undvikes?

Herr talman! Universitetet i Frescati saknar ännu ett antal nödvändiga försörjningslokaler. Planerna på uppförande av de s.k. centrumbyggnaderna har utvecklats långsamt. Den 3 oktober 1969 gav Kungl. Maj:t kungl. byggnadsstyrelsen i uppdrag att revidera det då föreliggande lokalprogrammet för matsal, studentkårslokaler, bibliotek m, m. vid Frescatiuniversitetet i enlighet med en inom utbildningsdepartementet utarbetad promemoria. I denna promemoria föreskrevs bl.a. att arbetet skulle bedrivas ”med största skyndsamhet”. Utredningsarbetet igångsattes och i enlighet med vad som föreskrivits redovisades utförda utredningar och därav föranledda förslag successivt. Kungl. Maj:t har ännu inte kungjort något beslut i anledning av skrivelsen. Mot bakgrund av vad jag här har anfört hemställer jag om kammarens medgivande att till herr statsrådet Moberg få ställa följande fråga: Är herr statsrådet beredd att inför kammaren ge en redovisning av i vilken takt han finner det lämpligt att det fortsatta planeringsarbetet beträffande centrumbyggnaderna vid universitetsområdet i Frescati bedrives?

Herr talman! De på föredragningslistan uppförda valen är föranledda av att herr Pettersson i Visby har avlidit samt att herrar Engström, Eskel och Holmberg har avgått ur riksdagen. För vart och ett av valen har valberedningen enhälligt godkänt en gemensam lista av det utseende som framgår av en i kammaren utdelad promemoria. I egenskap av ordförande i valberedningen ber jag att få framlägga dessa listor

Herr talman! Ärade kammarledamöter! Hur vore det om vi i dag skulle slå ett litet slag för jämlikheten och ta visserligen bara ett ringa steg i jämlikhetens riktning på ett begränsat område men dock ett steg? Det som föranleder denna inbjudan är det utskottsbetänkande om ändringar i riksdagsstadgan som nu föreligger. Om den första delen av detta utlåtande kan jag fatta mig ganska kort. Bakom det står ett enigt utskott, och jag förutsätter att ändringarna i denna del, som gäller frågedebatterna, kommer att gå igenom utan större tvekan. Den senare delen är mera kontroversiell. Dä utskottet. Den gäller statsrådens rättigheter att gå in i debatterna. Som bekant råder det på denna punkt ingen jämlikhet mellan ledamöter av kammaren och statsråd, oavsett om dessa är kammarledamöter eller inte. Låt oss se på nuvarande ordning! Den innebär att varje statsråd kan gå in i debatten när som helst och tala hur länge som helst. Det är en ordning som torde ha få om ens några motsvarigheter i övriga demokratier. I dessa finns det begränsningar också för statsråden i fråga om rätten att ta till orda. Detta är en ordning som inbjuder till missbruk. Jag vill inte säga att missbruken har varit särskilt påfallande, men de har dock förekommit, och det hade varit onaturligt om så inte hade varit förhållandet. Jag vill inte heller fästa någon uppmärksamhet vid att de som stått för missbruket som regel varit socialdemokratiska statsråd. Det beror ju helt enkelt på att det varit ett betydligt större antal socialdemokratiska statsråd under de senaste 40 åren än statsråd av annan partifärg. Jag vill inte heller säga att jag tror att missbruket skulle ha varit mindre, om förhållandena på denna punkt hade varit omkastade. Tvärtom: ordningen inbjuder till missbruk vilken regering vi än har. Grundlagberedningen har såväl i sitt första betänkande som i ett slutbetänkande varit inne på frågan och uttalat sig för en reform. Grundlagberedningen har sagt att anledningarna till statsrådens privilegium delvis har fallit bort genom enkammarriksdagen. För det första minns vi som var med på tvåkammarriksdagens tid hur skörten flaxade på statsråden när de rusade mellan första och andra kammaren och hur svårt det var för dem att bevaka sina frågor i två kamrar. Den tiden är förbi, och den kommer väl aldrig igen. För det andra har talmannen nu rätt att göra upp talarlistor där ordet fördelas på grundval av förhandsanmälningar, vilket gör det möjligt för statsråden att anmäla sig i förväg och få ordet på vanligt sätt utan tidsbegränsning. Men det är dessutom i detta sammanhang inte fråga om att upphäva rätten för sta tiden för statsrådens anföranden till tio minuter, om dessa inte är anmälda i vederbörlig ordning. Det är alltså, herr talman, en ganska ringa reform i jämlikhetens och likställighetens namn som här förordas.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

Herr talman! Det är många olika krav som debattreglerna i ett parlament i bästa fall skall tillgodose. De skall möjliggöra ett omfattande fritt meningsutbyte mellan olika individer och åsiktsriktningar, de skall befrämja en allsidig information utåt mot medborgarna i politiska ting, de skall göra det möjligt för riksdagen och enskilda riksdagsmän att hävda sin ställning gentemot regeringen och enskilda statsråd, samtidigt som de bör vara så utformade att de inte förhindrar ett effektivt beslutsfattande. Önskemålen är delvis motstridiga, och det gäller att finna former som i görligaste mån tillgodoser delönskemålen utan att helheten skadas. Det är också ganska givet att förändringar i debattordningen för en så traditionsrik församling som den svenska riksdagen bör ske med en viss försiktighet. Det gäller att undan för undan utprova de former som bäst kan tillgodose de motstridiga önskemålen. Den här angivna attityden har varit vägledande för besluten på det här området vid grundlagsreformen 1968-1969 och vid revideringen av riksdagsstadgan 1971. En försiktig men konstruktiv reformvilja präglar också de förslag till ytterligare reglering av kammardebatterna som lades fram av grundlagberedningen i våras. Det är, som herr Hernelius nyss påpekat, ett par av de förslag som grundlagberedningen under fullständig enighet mellan de i beredningen representerade partierna fört fram som behandlas i det nu aktuella betänkandet från konstitutionsutskottet. Det ena förslaget gäller en förändring av reglerna för debatterna vid svar på enkla frågor. Erfarenheten har visat att den utformning d regler fick 1971 inte varit helt tillfredsställande. Den som ställt en fråga har kunnat få uppleva att vederbörande statsråd bränt av sitt tyngsta artilleri först när den frågande inte längre haft någon replikrätt kvar. Avsikten med den utformning som debattreglerna nu får är att stimulera såväl svarande som frågande att lämna de lödigaste upplysningarna och kommentarerna redan i de första inläggen. Avsikten är således inte, som någon möjligen kunde tro av utskottets knapphändiga motivering, att uppmana kombattanterna till i onödan utdragna enminutsdueller. Kring det här förslaget till reformerade regler har det rått enighet inte bara i grundlagberedningen utan även i konstitutionsutskottet. Vad gäller det andra i konstitutionsutskottets betänkande aktualiserade och från en enig grundlagberedning emanerande reformförslaget har det dess värre inte varit möjligt att uppnå enighet i utskottet. Socialdemokraterna har hoppat av, vilket är att beklaga och vilket är förvånande, inte minst med tanke på den skrivning som fanns i ett enhälligt betänkande från konstitutionsutskottet när de här frågorna var föremål för utskottsbehandling hösten 1971 och med tanke på den ståndpunkt socialdemokraterna sedermera intog i grundlagberedningen. Det förslag som nu framförts reservationsvis i betänkandet innebär att statsrådens privilegier i debatterna något beskärs. Det är angeläget att understryka att det är en reform med begränsad räckvidd. Det gäller ingalunda, som det på sina håll framställts i pressen, att strypa regeringsledamöternas möjlighet att delta i riksdagsdebatterna. Ingen önskar någonting sådant. Det gäller inte ens att helt ta bort statsrådens debattprivilegier och fullt ut jämställa statsråden med vanliga riksdagsmän. Statsråden skall således självklart kunna anmäla sig på talarlistan och när de får ordet tala så länge dem lyster, och statsråden skall även i fortsättningen kunna gå in i debatterna när de så önskar utan att vara anmälda på talarlistan. Det nya enligt reservationsförslaget är att de vid sådana inhopp inte skall få tala hur länge som helst utan begränsa sina inlägg till högst tio minuter. Det är således, för att direkt citera reservationen, ett förslag som ”är ägnat att skapa bättre rättvisa mellan regering och opposition i riksdagsarbetet, samtidigt som det i rimlig utsträckning tillgodoser statsrådens intresse av att kunna gå i svaromål”. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan vid punkterna 1 och 2 samt vad beträffar punkten 3 till reservationen av herr Larsson i Luttra m.fl.

Herr talman! Det vi skall göra nu är alltså inte att skriva en helt ny riksdagsstadga. En rad frågor i den skall vi behandla längre fram. Men konstitutionsutskottet har brutit ut ett par problem just om debattreglerna. Vi är — såsom redan har framhållits här — överens om att omedelbart genomföra mer rimliga bestämmelser i debatter om enkla frågor. Men folkpartiet, centern och moderaterna vill dessutom att bestämmelserna för vanliga debatter skall bli mer rättvisa och att vi skall eftersträva större jämlikhet mellan regering och opposition. Jag kan här helt instämma i Vad herrar Hernelius och Fiskesjö har sagt. Det vi föreslår betyder alltså inte att vi på något radikalt sätt vill begränsa statsrådens debattmöjligheter. Det är självklart att regeringens företrädare måste få generösa möjligheter att förklara regeringens politik och svara på angrepp. Frågan är i stället om inte dagens riksdagsstadga på ett orimligt sätt gynnar regeringssidan och försvårar för oppositionen. I dag kan statsråden begära ordet i stort sett när som helst, tala hur länge som helst och tala hur många gånger som helst i varje debatt. Det finns ingen som helst begränsning för exempelvis statsrådens replik möjligheter i vanliga diskussioner. Medan vanliga riksdagsledamöter får ett par genmälen på tre minuter vartdera kan statsråden tala i halvtimmar som svar, om de har lust. Den ordningen kan vi inte behålla, och det har också grundlagberedningen slagit fast. Den har i stället lagt fram förslag till en reform som vi reservanter vill genomföra redan nu, under årets höstriksdag. Statsråden får enligt reservationens förslag för sitt huvudanförande anmäla sig på talarlistan på vanligt sätt, men inlägg därutöver skall vara maximalt tio minuter. Det betyder att statsrådens genmälen fortfarande kan bli mer än tre gånger så långa som vanliga riksdagsledamöters. Det betyder också att statsråden får sista ordet i replikskiftena, om de vill. Och det innebär slutligen att de kan gå in i debatten hur många gånger som helst. Den enda begränsningen är alltså att regeringens ledamöter utanför huvudanförandet måste begränsa sina inlägg till tio minuter. Det är med andra ord ingen radikal reform. Men den tar bort den värsta orättvisan: att regeringen alltid har obegränsat med tid i replikskiftena med oppositionen. Oavsett om vi tillhör ett regeringsparti eller tillhör oppositionen borde vi a den här förändringen för en ökad jämlikhet. Det har man också varit i grundlagberedningen. Bakom det här förslaget står de fyra största riksdagspartierna, och det är ledsamt att socialdemokraterna nu inte velat a överens om att genomfö vara med och genomföra det. Förra hösten beslöt utskottet enhälligt att avvakta grundlagberedningens betänkande för att i början av detta år lägga fram förslag just om debattreglerna och statsrådens ställning. I våras ville sedan socialdemokraterna skjuta på sitt ställningstagande till hösten för att hålla kontakt med sin partigrupp, alltså också med regeringen. Nu i höst vill de vänta med alltsammans till nästa år! Det är ganska svårt att tro att remissvaren till grundlagberedningen kan ge någon ytterligare vägledning på just en sådan här punkt. Det insåg också konstitutionsutskottet i sitt betänkande för ett år sedan. Att majoriteten nu vill förhala reformen beror naturligtvis på att det är praktiskt att ha kvar sina debattprivilegier under de båda sista sessionerna före ett val. Oppositionen begär inga motsvarande fördelar, men kräver i stället ökad rättvisa. Därför yrkar jag bifall till reservationen. Min fråga till herr Johansson i Trollhättan blir: Varför vill ni skjuta upp den reform, som ni varit med om att godta i grundlagberedningen? Om ni menar att reservationens förslag skapar mer rättvisa varför då vänta med att genomföra den reformen?

Herr talman! Jag delar herr Johanssons i Trollhättan förhoppning att de nya reglerna för frågeinstitutet inte skall behöva fö bekymmer. Jag tror inte att så skall bli förhållandet. Det korrektivet finns ju alltid, när det gäller en följd av repliker, att en talare lyckligtvis icke kan ge replik till sig själv. Redan däri ligger en ganska god garanti för att frågedebatterna inte behöver bli för utdragna. Beträffande den andra delen av betänkandet hade herr Johansson, om jag fattade honom rätt, i sak intet att erinra, men han ville att man skulle vänta och åberopade i det sammanhanget remissyttrandena, som visser ligen är inkomna men icke granskade. Jag har svårt, herr talman, att tänka mig att remissutlåtandena skall kunna tillföra debatten om statsrådens deltagande i kammararbetet något nytt. Det bör ju vara kammaren och riksdagens ledamöter som är bäst skickade att bedöma den saken, knappast remissinstanserna. Herr Johansson tyckte också att man inte skall bryta ut en bestämmelse ur dess stora sammanhang. Det kan ligga något i det, men mot den synpunkten står faktiskt att vi har erfarenheter av riksdag; vi vet vilken tidsnöd som vi då ofta kom i. Vi kan förutse att vi råkar i liknande tidsnöd under den här hösten som under förra hösten, och vi kan förutse att vi under nästa år, som är ett valår, kommer i än större tidsnöd. Det kan väl också sägas att vi har anledning att snarast möjligt genomföra de reformer som går att göra nu, för att slippa starkare och besvärligare ingripanden. Den reform som nu föresl påpekat, mycket begränsad till sin omfattning, men det står alldeles klart att med den skulle vinnas en icke obetydlig tidsbesparing i kammaren. Det är, herr talman, ett mycket starkt skäl för att vi beslutar i denna 8 av reservanterna är, som flera talare har riktning redan nu.
Herr talman! Det är väl riktigt att man som regel skall invänta remissbehandlingen i de sammanhang där remisserna kan förväntas ha något att ge, men jag har liksom herr Hernelius och herr Ahlmark svårt att föreställa mig att så skulle vara fallet i de frågor som vi här har att avgöra. Expertisen i detta fall finns ju samlad i det här huset. Det är vi som har upplevat hur reglerna har verkat, och det är vi som kan tänkas ha synpunkter på dem. För övrigt kan man fråga sig, herr Johansson i Trollhättan, hur det kan komma sig att socialdemokraterna är beredda att gå med på en ändring av debattreglerna i vad gäller enkla frågor utan att invänta remissinstanser nas tyckande och den vidare behandlingen av grundlagberedningens förslag. Är ni inte ute på farliga och vanskliga vägar, när ni här utan hjälp och ledning av en regeringsproposition alldeles på egen hand tar ställning? Det måste kännas utefter ryggraden. Men när ni nu vågat detta över måttan djärva steg borde ni, medan ni har beslutsamhetens ånga uppe, ta även det andra steget och därmed helt ut uppfylla det löfte som enligt min mening låg i den skrivning som konstitutionsutskottet hade förra året. Den föreslagna begränsningen av statsrådens privilegier skulle ju faktiskt medföra att även enskilda socialdemokratiska riksdagsmän kunde få en något större möjlighet att inom den av den fysiska verkligheten angivna tidsramen göra sina stämmor hörda. Detta kan väl inte förväntas skada vare sig partiet eller riket. Reservanterna har givetvis inte föreslagit någon tilläggsbestämmelse till en riksdagsordning som vi inte antagit. Vi har föreslagit en förändring av redan gällande riksdagsstadga; märkligare är det inte.
Herr talman! Herr Fiskesjö har alldeles rätt i att det är en helt ny debattuppläggning som herr Johansson i Trollhättan nu kommer med när ället vänta med han säger att man inte kan bryta ut just det här utan is det. I november förra året sade ett enigt konstitutionsutskott, där också herr Hilding Johansson ingick: ”Grundlagberedningens överväganden i denna del kommer att redovisas redan i början av nästa år. I detta läge bör enligt utskottets mening frågan om ändring av riksdagsstadgans debattregler lämpligen anstå till dess grundlagberedningen lagt fram sitt förslag. Så snart detta skett avser utskottet att med stöd av sin initiativrätt ta upp frågan till behandling och därvid överväga också de Synpunkter som framförts i förevarande motioner.” ”Så snart detta skett” grundlagberedningen lade alltså fram sitt förslag i början av det här året. Det går utmärkt att genomföra de förändringar av tre paragrafer i riksdagsstadgan, som vi föreslår, inom ramen för gällande grundlag. Reservationen har utarbetats med hjälp av expertis från grundlagberedningen. Ingenting av författningsreformerna under nästa år kommer att försvåras av att vi bryter ut den här punkten. Då säger herr Johansson i Trollhättan: ”Men inte kan vi bryta ut en detalj som gäller en grupp av ledamöter av riksdagen! ” Att det gäller en grupp beror på att det handlar om förhållandet mellan regering och Opposition. Det är viktigt att få en ökad jämlikhet mellan dem som tillhör Oppositionspartier och dem som sitter i regeringen. Men en ”detalj” kan det väl inte vara. Statsråden har i dag rätt att gå in i debatterna när som helst och hur ofta som helst och tala hur länge som helst. Här har alltså socialdemokratin ändrat sig. Nu vill man skjuta på frågan. Före valet 1973 tycks det inte komma att bli någon ändring. on i Trollhättan tycker att det är ofint att jag antyder taktiska skäl från regeringspartiets sida. Då vill jag fråga honom: Om ett fegeringsparti sista året före ett val vill bevara orimliga debattprivilegier — Vad skall man kalla det annat än taktik?

Herr talman! Jag vill gärna ge herr Johansson i Trollhättan rätt i att herr Fiskesjö, herr Ahlmark och jag skulle kunna vinna tid, om vi enades om ett inlägg. Den vägen kunde vi ha valt i det här fallet. Vi har valt en annan väg vi har koncentrerat våra anföranden, så att vi alla tre har nära nog talat inom tiominutersramen. Det är också en möjlighet, herr Johansson, Till sist vill jag bara ge herr Johansson och hans kamrater i utskottet ett ord på vägen genom att erinra om det gamla talesättet: Uppskjut ej till morgondagen vad du kan göra i dag!
Herr talman! Jag vill bara kort konstatera att herr Johansson i Trollhättan glider i sin argumentering. Huvudinvändningen i hans tidigare anförande var att frågan inte skulle tas upp nu utan skjutas till våren för att då behandlas i ett vidare sammanhang. I det anförande herr Johansson nu senast höll gick han däremot in i en ganska intensiv polemik i sak mot den föreslagna förändringen. Det måste innebära att herr Johansson i Trollhättan i själva verket inte vill se det förslag som han själv står bakom I grundlagberedningen realiserat. Sedan vill jag tillägga, vad beträffar konstitutionsutskottets betänkande nr 69 år 1971, att jag för min del vid utskottsbehandlingen tolkade utskottets skrivning så, att man band sig för att med förtur ta upp dels debattreglerna vid besvarandet av enkla frågor, dels frågan om statsrådens ställning i debatterna. De jag talat med om denna fråga har haft samma uppfattning som jag. Jag anser alltså att det var ett löfte man ställde ut. Man sade t.o.m. att utskottet skulle använda sig av sin initiativrätt, vilket utskottet dock inte behövt göra, eftersom det väckts motioner i de två ärenden det här gäller.
: Herr talman! Det var gripande att höra herr Hilding Johansson tala historia med en vördnad för det förflutna som skulle ha anstått högermän för mycket länge sedan. Det var bara en liten detalj i herr Johanssons historieskrivning, som han glömde bort, nämligen att vi nu har infört ett enkammarsystem sedan den tid som herr Johansson här talade om. Just därför har grundlagberedningen, där herr Hilding Johansson också är ledamot, skrivit på följande sätt. Jag citerar direkt från det papper som herr Johansson i Trollhättan själv har skrivit under: ”Två omständigheter talar för att en rätt för ministrarna att fritt gå in i kammardebatten är mindre angelägen nu än den var i den gamla tvåkammarriksdagen. Dels behöver en minister bevaka endast en debatt i en fråga. Dels kan vid förhandsanmälan till en debatt talmannen numera med tillämpning av allmänna regler placera ministern på den plats på talarlistan som svarar mot hans önskemål att i huvudanförandet kunna bemöta angrepp och synpunkter från oppositionsföreträdare.” Så tyckte alltså herr Johansson i Trollhättan i början av år 1972. Men nu i slutet av samma år tar han sin tillflykt till år 1932 och försöker på det sättet slingra sig från vad han sagt tidigare under det här året. Till slut: Vem är det, herr Johansson i Trollhättan, som är taktisk i denna fråga? Vem är det som drivs av taktik — den som begär privilegier för sitt eget parti eller den som begär ökad rättvisa?

Herr talman! Det ärende som vi nu står i begrepp att behandla i kammaren är ett ärende som förekommit i många år och som ständigt Vi behandlar alltså statens vattenfallsverks räkenskaper och redovisningsprinciper. Redan för 40 år sedan diskuterades vilken inverkan dessa principer hade på den kommunala beskattningen. Det man då främst diskuterat har varit den förmånsställning som statens vattenfallsverk haft i förhållande till enskilda kraftföretag på grund av att man haft möjlighet att göra avdrag för gäldränta på ett sätt som andra inte haft. Detta system har inte bara medverkat till snedvridna konkurrensförhållanden, utan det har också medfört ett skattebortfall för kommuner där statens vattenfallsverk har sin verksamhet. Det är alltså främst Norrlandskommuner som fått vidkännas detta skattebortfall. Redan 1928 tog riksdagen upp dessa redovisningsprinciper. Det märkliga är att riksdagen redan då var helt enig om att det här borde man göra någonting åt. Däremot var man inte absolut säker på hur man skulle göra, och därför tillsattes en utredning. Sedan har frågan vandrat genom riksdagen med jämna mellanrum under de 44 år som förflutit. Varje gång har man i riksdagen och i det utskott som behandlat frågan varit enig om att det här borde man göra någonting åt, men man har inte varit enig om hur det skulle göras. 1967, 1969, 1970 och 1971 har frågan varit uppe, och först bevillningsutskottet och sedan skatteutskottet har varit eniga om att man borde göra någonting åt saken. Under de senaste åren har man emellertid hänvisat till affärsverksutredningen som jobbat med frågan. Nu är den utredningen färdig med sitt arbete, och en affärsverkskommitté har sedermera behandlat affärsverksutredningens förslag. Det borde nu alltså vara på tiden att vi verkligen åtgärdade detta ärende som rullat i riksdagen sedan 1928. Vi är i stort sett också eniga. Vad vi i utskottet inte är eniga om — något som alltså har gjort att det blivit en reservation — är förfaringssättet för att få detta ärende ur världen. Reservanterna vill att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall begära förslag till 1973 års riksdag. Jag tycker nog att det kunde finnas anledning för utskottet att inte bara skriva att det skall göras någonting åt saken utan nu verkligen också föreslå att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär ett förslag till 1973 års riksdag, så att vi kan avföra detta ärende och komma till rätta med förhållanden som riksdagen ända sedan 1928 strängt taget varit enig om att de varit oegentliga. Det är därför som jag biträdde res bifall till denna.

Herr talman! Det är inte utan att man ibland blir litet beklämd när man läser utskottsbetänkanden. Det är inte så att det finns någonting att anmärka på deras utformning och innehåll rent stilistiskt — i det avseendet kan man vara enbart positiv. Men man blir beklämd när man konstaterar hur en fråga kan förhalas år från år utan att något avgörande träffas trots att det i sak inte finns skilda uppfattningar. Vi har, som herr Sundkvist sade, ett typexempel i skatteutskottets betänkande nr 38 som ju behandlar en motion angående Vattenfalls redovisningsprinciper. Jag behöver väl här inte särskilt påpeka att det gäller ett statligt bolag. Om det hade gällt ett privat bolag hade säkerligen ingen utredning behövts, utan frågan hade kunnat avgöras direkt. Det framgår av reciten att problemet varit aktuellt sedan 1928 då det i frågan väcktes en motion som fick en så pass positiv behandling att man redan året därefter tillkallade sakkunniga för att utreda frågan. Men de sakkunnigas förslag överlämnades endast till 1936 års kommunalskatteberedning. Sedan hände ingenting förrän 1944 års skattesakkunniga fick i uppdrag att fortsätta arbetet. Det av de skattesakkunniga 1945 framlagda betänkandet överlämnades så småningom till 1950 års skattelagsakkunniga, vilka efter elva år avlämnade sitt betänkande 1961. Inte heller då föranledde deras förslag några lagstiftningsåtgärder. 1963 kom en proposition med förslag till ändringar i reglerna för fördelningen mellan kommunerna av det skatteunderlag som härrör från kraftverksrörelse. I den propositionen framhöll departementschefen att det var ”naturligt att ett ställningstagande till förslaget om nya principer för vattenfallsverkets redovisning av ränta på det i rörelsen investerade kapitalet fick anstå i avvaktan på resultatet av affärsverksutredningens arbete”. Nå, resultatet av affärsverksutredningens arbete kom så småningom 1968. Men då överlämnades de framlagda förslagen till en särskild arbetsgrupp inom affärsverksdelegationen, kallad affärsverkskommittén, för vidare bearbetning och utveckling. Denna kommitté framlade ett betänkande i juni 1972 och till dags dato har ärendet veterligen inte remitterats till någon ny utredning. Men kommittén anser i sitt yttrande att det bör ankomma på regeringen att för varje affärsverk för sig fastställa hur stort avkastningsbehovet på verkskapitalet skall vara. Vid sidan av detta utredningsarbete har frågan även aktualiserats motionsvägen med början 1963 osv. fram till 1971 och även i år. Utskottsmajoriteten har då i samtliga fall kunnat hänvisa till pågående utredningar och därmed avslå yrkandena. Så sker även i år trots att utskottet anser att det är angeläget att statens vattenfallsverk och enskilda kraftföretag så långt möjligt jämställs i konkurrenshänseende och att Vattenfall bidrar till kommunernas skatteintäkter. Reservanterna har inte varit nöjda med detta betänkande.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

Herr talman! Den fråga som behandlas i detta skatteutskottets betänkande är frågan om man skall ha samma beskattningsregler för statliga företag som för enskilda företag. Rent principiellt har det rått full enighet om den saken i både bevillningsutskottet och dess efterträdare skatteutskottet. Skatteutskottet uttalar att det är klart att samma beskattningsregler skall gälla oavsett vem som äger företaget. Men ingenting händer. Nu avvaktar man affärsverksutredningens och affärsverkskommitténs ställningstagande. Jag är ganska övertygad om att riksdagen, om det gällt en skattefråga som berört andra företag än ett statligt verk, inte hade behövt lika lång betänketid innan den beslutat sig för att genomföra en sak som den i princip är fullt enig om. Man är inom riksdagen på det klara med att förhållandet inte är bra, men man har inte mod eller vilja att rätta till det. Man skjuter problemet framför sig år från år. Såsom både herr Sundkvist och herr Söderström har sagt har denna fråga varit uppe och ältats både i enkammarriksdagen och i dess föregångare. Men de norrländska kommunerna, vilka är de som berörs av denna sak, är minsann inte betjänta av att få vänta år ut och år in för att få en rättvisare beskattning av Vattenfalls anläggningar. De kommuner som har haft turen att få enskilda kraftverk har erhållit stora skatteintäkter, medan de kommuner där staten har byggt i regel bara erhållit utdelning via fastighetsskatten. Reservanterna är mycket blygsamma. De begär bara att få ett förslag framlagt till nästa år, baserat på vad som sagts i utskottet av både majoriteten och reservanterna om att man bör få till stånd en mera rättvis beskattning.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

Herr talman! Såsom man har sagt tidigare är detta ett mycket gammalt ärende. Vi har behandlat det många gånger och diskuterat det mycket ingående i sak. Därför skall jag inte göra det nu igen utan endast hänvisa till vad herr Sundkvist sade, nämligen att vi inom utskottet är eniga i frågan. Både bevillningsutskottet och skatteutskottet har gjort uttalanden tidigare, vilket klart och tydligt framgår av utskottets betänkande. Jag förstår att man känner otålighet över att det inte blivit något resultat av vad vi har sagt, men vi har ändå inte den här gången velat vara med om det yrkande som ställts, utan vi anser att vi bör kunna avvakta det slutliga ställningstagandet till de framlagda utredningsförslagen. ÄÅ andra sidan vill vi inte heller binda oss för hur redovisnigen skall utformas. Jag kan, herr talman, gärna understryka att jag för min del väntar att det skall bli resultat av vad riksdagen har beslutat.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
Herr talman! Det är bara ett uttalande av herr Brandt som jag helt kort vill bemöta. Han säger att utskottsmajoriteten vill avvakta och inte binda sig. Vad är det egentligen man skall avvakta i det här ärendet, när vi vet att det har blivit utrett under 44 år? Under de senaste årens behandling har man sagt att vi skulle vänta på affärsverksutredningen. Den är redan klar; affärsverkskommittén har avgivit sitt betänkande. Vad är det då som vi behöver avvakta? Vad är det som utskottsmajoriteten inte vill binda sig för? Vad vi i vår reservation begär är att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall hemställa om förslag till 1973 års riksdag, men vi ställer inte några krav om hur det förslaget skall se ut. Det krav som vi för fram i vår reservation har alltså inte någonting med bindningar att göra.

skattefrågor. Med den utformning som betänkandet har fått har det Nr 102 endast föranlett en reservation, trots att det kanske funnits anledning till Onsdagen den flera erinringar. Men i förlitan på att nu arbetande utredningar inom kort 25 oktober 1972 skall framlägga sina förslag har det hela härmed fått bero. Den till betänkandet fogade reservationen belyser frågan om ersätt Företagens uppgifts ning för de uppgiftsskyldigheter som företagen har. Att myndigheterna - skyldighet behöver vissa uppgifter från företagen har ingen bestritt, men problemet gäller den ständiga ansvällningen av olika uppgifter som man kräver. Jag är säker på att en jämförelse med 1950-talet skulle ge belägg för en mycket stor ökning av det antal blanketter som skall fyllas i. För företagen innebär det här i praktiken att de åsamkas ständigt ökade kostnader genom att särskild personal måste tillsättas för att klara dessa uppgiftsskyldigheter. Tillsammans med andra ständigt stegrande kostnadsökningar medför detta stora problem för alla företag, vilka ju knappast har till huvuduppgift att tillhandahålla blankettmaterial åt olika myndigheter, utan fastmer att hålla sin produktion i gång. Till detta kommer — vilket framhålls i reservationen — att samtliga uppgifter som begärs inte är obligatoriska utan i vissa fall utgörs av s.k. frivilliga uppgifter. Om detta lämnar dock myndigheterna ingen upplysning, vilket måste anses vara en brist i systemet.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

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 41 behandlas tolv motioner som alla berör olika delar av uppbördsförordningen. Efter en ingående behandling i utskottet har vi blivit eniga i fråga om elva av dessa motioner. Där hemställer utskottet av skäl som redovisas i betänkandet att de avslås. När det gäller motionen 864, som behandlar företagens uppgiftsoch uppbördsskyldighet, har moderaterna i utskottet reserverat sig till förmån för den del av motionsyrkandet som tar upp frågan om ersättningen för uppgiftslämnandet till offentliga myndigheter.

Redan det konstaterandet tycker jag visar hur omöjlig uppgiften är att fastställa ersättningsgrunder för detta arbete. Vem kan avgöra om en uppgift är oundgängligen nödvändig för samhällsplaneringen eller ej? Sannolikt finns det lika många uppfattningar på det området som det finns samhällsplanerare av skilda slag. En sak är väl klar — det sade också herr Söderström — nämligen att vi behöver faktaunderlag för en mängd ställningstaganden. Inte minst i 33 detta hus är vi beroende av sådana uppgifter. Ofta klagar vi över att det inte finns ett tillräckligt faktaunderlag. Även företagarna har ett mycket stort intresse av faktasammanställningar av skilda slag. Nu menar motionärerna och reservanterna att inlevererandet av dessa sättning bör utgå från statsverket. uppgifter är så betungande att e Utskottets majoritet är inte av den uppfattningen. Man kan för det första fråga sig — det har jag också gjort tidigare — hur en sådan ittning skall konstrueras för att vara rättvis. För det andra torde det ämnarna, i sina kalkyler räknar ersä väl förhålla sig så att företagen, uppgifts med dessa kostnader liksom man räknar med alla andra omkostnader i rörelsen. Med andra ord är det ytterst konsumenterna som får stå för dessa kostnader. Därför kan man naturligtvis diskutera, om betalningen för dessa kostnader skall ske via skattsedeln eller som nu genom prissättningen på de varor uppgiftslämnarna producerar eller saluför. Den nu tillämpade metoden torde vara den odiskutabelt enklaste och sannolikt är den också den rättvisaste. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till skatteutskottets förslag i dess betänkande nr 41.
Herr talman! Herr Carlstein sade att det råder enighet beträ av de tolv olika punkterna i utlåtandet. Han kunde ha sagt elva och en halv, därför att det är bara mot skrivningen angående ena halvan av ifrågavarande motion som vi har riktat anmärkning. Vad beträffar frågan om vilka blanketter som är nödvändiga eller inte nödvändiga är det klart att detta är relativt. Men jag skulle tro att det är på det viset att myndigheterna älskar blanketter lika mycket som företagarna hatar dem. I dag finns det enligt uppgift skyldighet för ett företag att avlämna 139 statistiska uppgifter och 42 uppbördsuppgifter. Jag tycker att det säger litet grand om den omfattning som blankettraseriet har i vårt land och man kan ställa frågan: Är alla dessa blanketter nödvändiga och kommer allt det arbete som företagen tvingas lägga ned till någon nytta eller begravs resultatet av arbetet bara i någon promemoria eller byrålåda? Jag har en känsla av att mycket av det material som kommer fram bara begravs.
Herr talman! Jag skall inte diskutera med herr Söderström om vilka blanketter som är nödvändiga eller inte nödvändiga. Men jag vill ändå säga till herr Söderström att jag tror inte att det bara är det allmänna som använder sig av blanketter. Herr Söderström kan gå till vilket stort företag som helst och finna att man även där har mycket av blanketter och uppgifter som är nödvändiga för att företaget skall fungera och för att man skall ha ett underlag för sitt handlande. Det är inte mera märkvärdigt att samhället också behöver ha en insamling av uppgifter som ju i mycket stor utsträckning företagen har glädje av och använder i olika sammanhang för att bedöma, hur man skall handla, när man lägger upp sin produktion och vad det nu kan vara.

Herr talman! Eftersom jag inte är förhandsanmäld på talarlistan skall jag fatta mig mycket kort. I motionen 639 har vi tagit upp frågan om översyn av avdragsreglerna vid den direkta beskattningen. Vi har förordat att en särskild utredning skulle tillsättas för detta ändamål. Vi har i motionen pekat på den 3 sanering som skett på senare tid beträffande vissa avdrag. Sålunda har rätten till avdrag för erlagda folkpensionsavgifter försvunnit och rätten till avdrag för kommunalskatt avskaffats fr.o.m. 1972 års taxering. Båda dessa reformer är från skatterättvisesynpunkt att hälsa med tillfredsställelse. De tidigare gällande bestämmelserna om kommunalskatteavdrag medförde att en höjning av utdebiteringen i en kommun med exempelvis 1 krona endast med 50 öre drabbade en skattebetalare med en inkomst på 100 000 kronor om året, beroende på att denne kunde tillgodogöra sig ett högt kommunalskatteavdrag. För en skattebetalare som däremot tjänade endast 20 000 kronor om året minskades skatten genom avdragsrätten bara med 20 öre. Höjningen slog alltså igenom med 80 öre på hans statsskatt. Man kan med tillfredsställelse heterna har avskaffats, men vi motionärer hävdar att det fortfarande finns en hel del avdrag vid beskattningen som nästan uteslutande gynnar höginkomsttagare och dessutom — som vi har uttryckt det i motionen öppnar möjligheter till s.k. legal skatteflykt. Det är nämligen bekräftat att höginkomsttagare tack vare avdragsoch avskrivningsreglerna kan bringa ner sin beskattningsbara inkomst långt under en låginkomsttagares.

Utskottet hänvisar till att man vid sin behandling av olika avdragsregler tidigare har bemött motionsvis framförda invändningar mot utformningen av olika avdragsregler och funnit att det behov som kan föreligga av att ytterligare överväga vissa avdrag ”åtminstone i stort sett redan är tillgodosett”, som utskottet säger. Tyvärr kan jag inte instämma i utskottets uppfattning på den punkten. Jag anser nämligen att det finns ytterligare mycket att göra för att sanera vårt avdragssystem och så långt möjligt uppnå rättvisa i beskattningen och en likformig behandling av alla skattskyldiga, oavsett på vilket sätt de förvärvar sina inkomster och oavsett om inkomsterna är stora eller små. Däremot vill jag gärna ta fasta på vad skatteutskottet säger i sista meningen i betänkandet, där det heter att ”1972 års skatteutredning allsidig bedömning i sitt större sammanhang — — —”. Det är just detta som ättet så finns det ingen vi motionärer varit ute efter, och blir det på det motionärer varit ute efter, och blir det på det sättet så finns det ingen anledning att tillsätta någon särskild utredning på detta område, det kan jag i det här läget hålla med om. Vi får väl också tolka yttrandet så att utskottet har inhämtat upplysningar från, som det brukar heta, säker källa eftersom utskottets värderade ordförande herr Brandt tillika är ordförande i den nya skatteutredningen och att vi får en översyn av avdragsreglerna i det sammanhanget. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! I motionen 1149 föreslås att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om åtgärder och förslag om inrättande av reumatologiska undervisningskliniker vid undervisningssjukhusen. Enligt min uppfattning går motionen helt i linje med socialstyrelsens redan 1970 framförda förslag. En förutsättning för att nå målen som socialstyrelsen uppställt är en förbättrad undervisning och forskning inom reumatologin. Reumatismen är den största fysiska folksjukdomen i vårt land. Mellan tre och fem procent av den vuxna befolkningen har kronisk ledgångsreumatism. Dessutom finns det 800 å 900 barn som är reumatiker. För deras vård behövs ytterligare en specialklinik. Vi har en klinik i Lund på 30 platser — en fördubbling till 60-70 platser är behovet. Utbildningsutskottet har i betänkande nr 32 föreslagit att motionen slås.

Det är ganska förvånansvärt att man tar med en planering som kanske ligger 5—-10—20 år framåt i tiden och menar att behoven på området därmed är förhållandevis väl tillgodosedda. Vi har motionerat i den här frågan. Vi finner den synnerligen angelägen, och det gör också de medicinska fakulteterna vid samtliga läroanstalter som har yttrat sig över motionen. UKÄ har gjort en sammanställning av deras yttranden och jag vill citera en del därifrån.

Man säger vidare från fakulteten i Göteborg: ”Denna ökade utbildning bör avse såväl läkarnas grundutbildning och vidareutbildning som efterutbildning av läkare. Det är endast genom ökad utbildning som man kan förvänta sig att den viktiga uppspårande funktionen kan tillgodoses.

Jag har, herr talman, inget yrkande.
Herr talman! Detta är ett besvärligt problem, och det måste bli fråga om prioriteringar. Jag ber att få notera att varken socialstyrelsen, universitetskanslersämbetet eller Landstingsförbundet har tillstyrkt motionärernas yrkande. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.